Herr talman! Jag skall försöka att inte onödigt förlänga debatten, men det var ett par uppgifter som herr Göran Karlsson lämnade som enligt min mening inte bör stå oemotsagda. Jag har inte riktat någon kritik mot utskottets arbete. Jag vill bara säga att det är ett beundransvärt arbete med tanke på att så mycket har hunnits med och att sekretariatet haft en stor arbetsbelastning som klarats av med gott humör och naturligtvis med tillgripande av nattarbete och överstidsarbete och arbete under lördagar och söndagar. Men det kan inte vara riktigt att utskottet som skett under de senaste veckorna först haft att ta ställning till propositionen om jordabalken med cirka 2000 sidor, sedan till jordabalkens promulgationslag, promulgationslagen till den fastighetsbildningslag som antogs av riksdagen i maj i år och förslag till ny ecklesiastik boställsordning. Vidare har utskottet haft att behandla förslaget om ny lantmäteriorganisation. Jag har bara velat nämna de fem tyngsta ärendena, av vilka jordabalken torde vara ett av de största lagförslag som behandlats i riksdagen efter 1734 års lag. Herr Göran Karlsson har kanske förutsättning att tillgodogöra sig en sådan omfattande materia, men jag vill för egen del deklarera att jag funnit det mycket arbetsamt att följa med i svängarna. Herr Göran Karlsson talade om de tio meter på ömse sidor om vägen som skulle städas. Det är väl här inte fråga om tio meter på ömse sidor av vägen. På s. 95 i proposition nr 157 kan vi se att statens vägverk framhåller att den totala kostnaden för städning en gång om året av vägområdet, som förutom körbana genomsnittligt kan sägas omfatta cirka tio meter på ömse sidor om körbanan, bör enligt verket beräknas till cirka 6 miljoner kronor. Det är alltså inte fråga om tio meter på ömse sidor om vägområdet som är avgörande för städningsskyldigheten, utan det är på tio meter på ömse sidor om körbanan som städning skall ske, och där finns det banketter, slänter och diken. Man har således beräknat att banketter, slänter och diken vid sidan av området omfattar i genomsnitt tio meter. Men det är ett område som exproprierats antingen med äganderätt eller med vägrätt och som således vägverket disponerar. Fattas bara att vägverket inte skulle städa sin egen mark, när det är trafiken som åstadkommer nedsmutsningen! Jag vill sedan säga till fru Florén Winther att jag varit ledamot av Kommittén för ett renare samhälle och att vi från början allesammans var inställda på att det skulle vara mycket enkelt att förbjuda engångsglasen. Men under den tid som arbetet pågick nödgades vi tyvärr samtliga tänka om. Vad som här anförts om nordiskt samarbete och om den lagstiftning och de överenskommelser som träffats på detta område kan vi i detta sammanhang inte gå in på. Det råder ju i vårt land näringsfrihet och det finns inte något monopol, men i en hel del av anförda fall gäller konkurrensbegränsning av ett slag som vi med hänsyn till gällande bestämmelser inom Norden och framför allt inom EFTA har svårt att gå in på. Vi var således nödgade att tänka om. Vi föreslog som sagt i kommittén en paketlösning, och om den inte hade blivit urvattnad alltför mycket, hade ett förbud mot engångsglasen icke behövts. Det hade i stället inneburit att vi fått mindre farligt emballagematerial. Å andra sidan har det visat sig bl.a. i Danmark, som inte har haft engångsglas, att inte heller returglasen kommer tillbaka. Standarden har höjts. Folk struntar i pantavgifterna och slänger returglasen i nästan lika stor omfattning som vi gör med engångsglasen. Engångsglasen har alltså blivit ett mycket stort problem. Såsom herr Göran Karlsson nämnde hoppas vi nu på att miljökontrollutredningen följer upp det förslag som vi framförde i Kommittén för ett renare samhälle, nämligen förslaget om en miljöskyddsnämnd och en miljövårdsavgift så att man kunde styra utvecklingen mot mindre skräpande och skadliga förpackningsmaterial.

Herr talman! Utskottets talesman har redovisat att utskottet seriöst har behandlat motionerna 1: 1320 och II: 1531 och gått igenom olika möjligheter till ett pantförfarande. Efter vad jag kan förstå har utskottet tappat motionens poäng, när utskottets talesman säger att det åter skulle bli ett kvittosystem, vilket skulle bli väldigt besvärligt, komplicerat och otidsenligt. Vi motionärer har dock inte alls föreslagit något sådant. Om man noga läser reservationen finner man att vi i stället förordar ett system, där bryggerierna i glasen stämplar in ett igenkänningsmärke, vilket sedan skulle berättiga till att pant erhölls för glasen. Den stämpeln skulle också innebära — det står i reservationen — möjligheter att periodiskt göra avräkningar bryggerierna emellan. På det sättet skulle man få ett relativt lättillgängligt system som skulle gynna alla. Herr Skårman förklarade att man inom utredningen har diskuterat dessa problem mycket, vilket jag är utomordentligt tacksam för. Han sade att man hade nödgats tänka om, därför att vissa konkurrensbestämmelser omöjliggör ett förbud. Men jag utgår ifrån att ett sådant här pantsystem med ett märke — man kan också tänka sig andra enklare lösningar, och jag kan återkomma till det — inte utgör något brott mot konkurrensbestämmelserna utan är ett enkelt tekniskt system för att åstadkomma mindre nedskräpning i naturen. Returglasnedskräpningen började med accelererad hastighet framför allt när företagen slutade att ta emot returglas. Självfallet har sedan plåtburkarna bidragit till att denna nedskräpning har blivit än värre. Såsom jag pekade på i mitt förra anförande har en hel rad affärer själva försökt att införa ett pantsystem enligt vanliga traditionella former. De begagnar inte kvitton utan andra metoder bl.a. en speciell apparat. Flera stora butikskedjor använder en apparat, där man trycker in sina returglas och pengarna kommer ut i ett myntfack, summan beroende på hur många returglas man har tryckt in. Andra butikskedjor ger på vinst och förlust pant för alla sådana glas som inte har stämpeln ”ej returglas”. Redan nu finns ju på de glas som inte är returglas inpressat i glaset just orden ”ej returglas”. Vi motionärer har därför ansett det vara en enkel teknisk lösning, som inte behöver bli så komplicerad varken i utredningssammanhang eller i utskottssammanhang, att låta varje bryggeri ha sin egen stämpel inpressad i glaset. På samma sätt som det nu står ”ej returglas” kan det stå en firmastämpel. Sedan kan man cleara panterna företagen emellan. Att den frågan skulle vara en stor och avgörande fråga kan jag inte tro, om vi inser vilka svårigheter nedskräpningen av vår natur med retur glas och andra typer av förpackningar kommer att medföra i framtiden. Vi måste försöka finna utvägar. I slutet av mitt förra anförande pekade jag på en väg som finns att gå, nämligen att få till stånd en utvecklingsforskning på det här området i syfte att få fram förpackningar som inte skräpar ned i naturen. En sådan forskning bör vi också se som någonting positivt när det gäller att få fram ett pantförfarande.

Herr talman! Det gläder mig att utskottets talesman, herr Göran Karlsson, var överens med mig om att tio meter inte är något heligt tal — och inte heller är något annat tal det — utan att det måste ske en generös bedömning, särskilt i ingångsskedet. Vad jag är rädd för är ett system med två renhållningsinstanser som skall städa vid sidan av vägarna. Uppgiften måste åligga väghållaren, och jag hoppas att det tas vederbörlig hänsyn så att problem av det slaget kan undvikas i framtiden. Herr Göran Karlsson framhöll att det är svårt att åstadkomma förbud på nordisk basis vad beträffar engångsförpackningar. Det framhöll jag också i mitt förra anförande, men jag tycker att det skulle vara olyckligt om Sverige skulle gå i spetsen när det gäller nedskräpning. Vårt land bör i stället försöka vara ett föredöme i fråga om att få bukt med sådana saker. Om Nordiska rådet kunde komma fram till en lösning av detta problem vid sessionen i februari, så vore det verkligen tacknämligt. Fru Florén-Winther sade med adress till mig att det inte var konsekvent att inte stödja reservation III när man vill ha förbud mot engångsförpackningar. Jag tycker emellertid att det system som skisserats i motionerna och i reservationen verkar väldigt krångligt. Det förefaller inte vara något effektivt sätt att lösa problemen. Karlsson sade, ett stort problem, och det är klart att dess lösning får ekonomiska konsekvenser. Jag är mycket väl medveten om detta. Emellertid har man löst problemet när det gäller vissa bussar, och konstruktioner har gjorts på sina håll utomlands. Här är det fråga om en stor sanitär olägenhet, och jag vill uttala förhoppningen att man i första hand försöker avhjälpa bekymren på de sträckor som är särskilt utsatta.

Herr talman! Beträffande herr Hjorths senaste inlägg om SJ-toaletterna vill jag bara betona att man inte kan komma förbi den ekonomiska aspekten. Här gäller det ju att bygga om SJ:s hela vagnpark, och det gör man inte utan mycket stora kostnader. Det är klart att vi får ta kostnaderna, när vi fått fram de tekniska möjligheterna, men dessa har vi inte i dag. Jag räknar med att de som sysslar med utvecklingsarbetet på området skall kunna åstadkomma någonting av det slag som herr Hjorth talade om. Herr Hjorth sade att det vore olyckligt om Sverige skulle gå i spetsen för nedskräpningen i Norden. Jag håller helt med honom. Vårt land borde vara en föregångsnation när det gäller att förhindra nedskräpning. Emellertid tror jag att vi bör vidga begreppet litet grand och säga att i kampen för att åstadkomma en renare och finare natur har Sverige faktiskt gjort stora ansträngningar. När det gäller hela naturvårdsområdet ligger Sverige inte illa till. Snarare går vi i spetsen för att åstadkomma bättre miljöer. Det bör vi hålla i minnet när sådana här saker diskuteras. Finländarnas, danskarnas och norrmännens problem uppstår när man i dessa länder får lika stor förbrukning av engångsförpackningar som vi har här i landet. Där har vi också gått i spetsen. Fru Florén-Winther sade att utskottet har missat poängen, men så enkelt är det inte. Vi har inte missat någon poäng. Jag vill emellertid sätta in problemet i ett vidare sammanhang. Nu finns det returglas i handeln. Då skulle konsekvensen bli att vi förbjuder också andra glasförpackningar. Men ute i naturen ligger ju bortkastade bytesflaskor lika ofta som engångsglas. Man löser därför inte problemen på den väg som fru Florén-Winther anger, nämligen genom att stämpla flaskorna. Även om vi har praktiskt taget något av ett bryggerimonopol här i landet, med Pripps som det stora företaget, är det uppenbart att en sådan stämpling skulle leda till ett besvärligt clearingsystem mellan bryggerierna. Några stämplar kan i varje fall inte, fru Florén-Winther, lösa ölburksproblemet, vilket jag betecknar som värre än nedskräpningen genom engångsglas. Herr Skårman tog upp frågan om behandlingen av detta och en hel del andra ärenden i utskottet. Vårt sekretariat har varit utomordentligt hårt belastat denna höst med stora frågor. Jag vill ändå säga att sekretariatet har gett ledamöterna alla uppgifter som vi har behövt för vårt ställningstagande, och det är ju det viktigaste i detta sammanhang. Jag skulle vilja ställa en fråga till herr Skårman. Denna lag skall träda i kraft redan den 1 januari 1971. Skulle herr Skårman vilja ha ett uppskov med behandlingen av lagen och på det sättet försena de ansträngningar som har gjorts för att åstadkomma en till dagens situation bättre anpassad lagstiftning?

Herr talman! Kravet på biståndsarbete som alternativ till värnpliktstjänstgöring och vapenfri tjänst har länge drivits, främst av en rad ungdomsorganisationer. System av liknande innebörd tillämpas i en rad europeiska länder. Enmansutredningen Värnplikt och biståndsutbildning fick på grund av sina snäva direktiv inte behandla denna fråga. Det var synd. De skäl som anförts för u-landstjänst som alternativ till traditionell värnpliktsutbildning är utomordentligt starka. Det är väsentligt att den svenska säkerhetspolitiken inte bara inriktas på försvarsåtgärder i traditionell bemärkelse utan också på fredsbevarande insatser i en mera vid mening. De svenska insatserna på nedrustningsområdet kan tas som ett exempel på en sådan åtgärd och de svenska biståndsinsatserna som ett annat. Möjligheter för värnpliktiga att fullgöra sin utbildning i form av insatser inom biståndsarbetet skulle därmed ligga i linje med en säkerhetspolitisk målsättning att förebygga konflikter. En sådan möjlighet skulle också kunna bidra till att göra det lättare att rekrytera kvalificerad personal, som under andra förhållanden inte skulle avsatt några år för insatser i biståndsarbetet. I ett särskilt yttrande som fogats till enmansutredningens betänkande har en av experterna förordat ett sådant system. Det intressanta är att en rad remissinstanser har understött detta förslag: socialstyrelsen, LO, TCO, SACO, Svenska missionsrådet och flera av de politiska ungdomsförbunden. Tanken har också förts fram i en rad motioner i anslutning till denna proposition. I andra kammaren har framstående företrädare för Broderskapsrörelsen och SSU motionerat i detta syfte och i denna kammare socialdemokraten herr Sundgren. Vänsterpartiet kommunisterna har väckt en partimotion, fru Segerstedt Wiberg har motionerat i detta syfte, herr Dahlén och jag har tillsammans med några kolleger i andra kammaren väckt en motion, och i något andra ordalag har några representanter för moderata samlingspartiet motionerat i samma syfte. Vid ett sammanträde som Svenska ekumeniska nämnden, topporganet för de svenska kyrkorna, höll för ett par veckor sedan, antog man ett uttalande i denna fråga. Eftersom det uttalandet inte har givits någon publicitet vill jag gärna läsa upp det: ”Kraven på att tjänstgöring i internationellt utvecklingssamarbete skall godtas som alternativ till värnplikt — för dem som efter prövning befinnes lämpliga, inom av statsmakterna fastställda kvotramar — har på senare tid väckt ökad anklang i vida kretsar. Sådana möjligheter finnes redan nu i bl.a. Belgien, Frankrike, Holland, Italien, Västtyskland och Danmark. Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Uppsala 1968 uppmanade kyrkorna att verka för en utveckling i denna riktning. Svenska Ekumeniska Nämnden instämde hösten 1968 i detta krav. Efter utredning av en särskild sakkunnig har en proposition nyligen framlagts om införande av en 450 dagars biståndsoch katastrofutbildning av vissa värnpliktiga, vapenfria samt kvinnor. Däremot har man inte ansett sig behöva ta upp någon mer ingående diskussion av möjligheter till tjänstgöring i u-land inom värnpliktens och den vapenfria tjänstepliktens ram. Utredningens huvudargument är att de flesta värnpliktiga vid tiden för sin första tjänstgöring inte har de yrkeskunskaper och den mognad som är nödvändiga förutsättningar för u-landstjänst. Häremot har genmälts att det i de flesta fall är ändamålsenligt att sökande efter en preliminär lämplighetsprövning får anstånd med militärtjänsten till dess att de förvärvat nödvändiga yrkeskunskaper och erfarenheter. En av utredningens experter har reservationsvis framfört uppfattningen att tjänstgöringstiden till så stor del som möjligt bör kunna fullgöras genom biståndsarbete i u-land. Till denna uppfattning har en betydande del av remissinstanserna anslutit sig, bland dem Socialstyrelsen, Universitetskanslersämbetet och Svenska Missionsrådet.

Jag citerar bara några rader: ”Detta är ett enkelt och tilltalande system. Det skulle inte betyda någon märkligt ny form av kategoriklyvning i värnpliktssystemet. Det skulle inte utsätta värnpliktstanken för krav på att alla möjliga nyttiga samhällsfunktioner i stället för militärtjänst borde kunna fullgöras av värnpliktiga, eftersom det dels förutsätter frivillighet och u-landstjänst, dessutom mycket väl kan sägas vara just ”fredsbevarande” och ”konfliktförebyggande” i den svenska säkerhetspolitikens inklusive försvarspolitikens mening.

Det är också vad reservanterna i statsutskottet har velat föreslå. Jag vill gärna säga att detta inte är någon partiståndpunkt. De som företrätt folkpartiet i avdelningen i statsutskottet har andra värderingar och synpunkter. Ändå vill jag — med anknytning dels till den ståndpunkt som Svenska ekumeniska nämnden under ärkebiskopens ledning har intagit, dels till Dagens Nyheters ställningstagande — yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I våras behandlades i Nordiska rådet en motion i denna fråga. Man behandlade den ingående, Man ställde sig relativt välvillig, men hänvisade till pågående utredningsarbete i de nordiska länderna. Man avvisade alltså inte själva förslaget utan ville avvakta vad som kom fram under utredningsarbetet. Underförstått var givetvis att man räknade med ett positivt ställningstagande till det nordiska samarbetet från utredningarna. När utskottet har behandlat frågan har man inte tagit upp dessa synpunkter. Man bryr sig inte om förslaget, och detta trots att såväl SIDA som socialstyrelsen ställt sig positiva till ett nordiskt samarbete här.

Naturligtvis motsvarar varken propositionen eller det korta utskottsutlåtandet förväntningarna från den växande opinionen för u-landstjänstgöring som alternativ till värnplikt och vapenfri tjänst. Man gör säkert den ungdom mycket besviken som på allvar upplever den fattiga världens krav på bistånd från den rika. Vore förslaget inte så småskuret, skulle jag möjligen kunna känna glädje över att kvinnorna tas med och ges tillfälle till utbildning, men såsom förslaget utformats är det svårt att känna den glädjen. De unga som vill göra en insats och vill få en utbildning måste också uppleva denna besvikelse. När deras krav ställs svarar Sveriges riksdag med att föreslå att 100—200 personer skall ges möjlighet till utbildning inom en snävt dragen gräns. Det rimmar också illa med de stora ord som vi annars gärna tillgriper när vi talar om vår skyldighet att påverka utvecklingen, inte minst genom vår vilja att ta u-ländernas begäran på allvar. Vi bör också komma ihåg att biståndsarbetet är ett sätt att förebygga konflikter och att det alltså måste tillskrivas stor betydelse för vår säkerhetspolitik. Inte heller rimmar förslaget med den begäran som kommit från FN:s generalsekreterare om hjälp att upprätta en fredskår och ännu mindre med Jacksonkommitténs uppmaning till den rika världen att ställa personella resurser till — utvecklingsarbetets = förfogande. Kommittén påpekar ständigt i sitt utlåtande att biståndsarbetet behöver många typer av folk med skilda yrkesspecialiteter. Det går inte, säger man, för den rika världen att undkomma endast genom att ge ekonomiska bidrag. En insats av helt annat mått krävs. När utskottet hänvisar till att man från de mottagande länderna huvudsakligen önskar få personer med universitetsutbildning eller med annan kvalificerad utbildning, förefaller detta mig vara mera en förevändning än ett godtagbart skäl.

Detta framhålles också i olika motioner med herrar Dahlén och Evert Svensson som första namn. Där understrykes speciellt behovet av att lägga tjänstgöringen och utbildningen till vederbörande u-land. Inom andra europeiska länder har man öppnat möjlighet att låta det internationella utvecklingsarbetet vara ett alternativ till värnplikt och vapenfri tjänst. I jämförelse med vad där sker ter sig det utlåtande som vi i dag har att ta ställning till som mycket påvert. Vårt ställningstagande kan också bromsa upp det nordiska samarbetet. Våra grannländer är här frikostigare än vi, och det är tydligt att de vill göra mer men att de kan ta intryck av Sveriges tveksamhet. Detta är beklagligt, herr talman, och jag hoppas innerligt att om riksdagen i dag, som väl är sannolikt, stannar inför det förslag som nu ligger på bordet, kommande riksdag inte skall nöja sig med ett så snävt förslag. Jag hoppas att den skall ställa sig mera positiv och att den skall förstå och bättre vilja tillmötesgå ungdomens önskemål samt behovet i de fattiga länderna. Tyvärr får jag för min del nöja mig med att i dag endast yrka bifall till den reservation som finns fogad till statsutskottets utlåtande.

Herr talman! Jag hade tillfälle att följa denna fråga i avdelningen. Däremot hade jag inte tillfälle att närvara i statsutskottet när frågan behandlades där. Propositionen och utskottets förslag går alltså ut på att skapa en reserv för rekrytering av personal för bilateralt och multilateralt utvecklingssamarbete och katastrofhjälp. Departementschefens förslag bygger på den utredning som ligger bakom men anknyter också till det förslag som FN:s generalsekreterare lagt fram om inrättande av en FN:s fredskår. Tanken är att de som genomgått denna utbildning skall sammanföras till en särskild kår, beredskapskåren för biståndsinsatser, men man finner det också sannolikt att de som fått denna utbildning själva kommer att söka u-landstjänst. En stor del av dem kommer troligen att på eget initiativ ta sådant arbete efter att ha gått igenom utbildningen. Det är klart att man kan vara litet tveksam till flera punkter i uppläggningen. Men när erfarenheter har vunnits måste, vilket också framhållits i utlåtandet, fördelningen mellan olika ämnen 0. d. kunna bedömas, även den årliga utbildningskullens storlek måste för framtiden kunna bedömas utifrån praktiska erfarenheter. Det är också lätt att göra några reflexioner beträffande själva beredskapsstyrkan. Om andra alternativ än de utredningen haft sig förelagda hade prövats är det mycket möjligt att man på ett enklare sätt hade kunnat rekrytera människor från försvaret — Ssignal-, ingenjörsoch terrängstyrkor, helikopterfolk m.fl. — vilka skulle kunna utgöra en katastrofstyrka. Det säger sig självt att en kår blir begränsad för katastrofinsatser om många söker u-landsarbete. Om de utbildade är spridda över en lång rad länder kan de inte hämtas därifrån och sättas in för en snabb katastrofinsats när så behövs. Av propositionen framgår att man inte heller räknar med att ha en sådan stående beredskapsstyrka snart utan att det får dröja. Detta är till stor del avvägningar och praktiska bedömningar där erfarenheten får ge resultat när verksamheten har kommit i gång. Men i botten ligger också en besvärande principiell fråga, nämligen om rekryteringen till denna beredskapsstyrka skall ske inom ramen för värnpliktstjänsten och för vapenfri tjänst. Därutöver öppnas utbildningen alltså även för kvinnor. Frågan är om denna utbildnings ändamål är förenligt med tankarna bakom den svenska värnpliktslagstiftningen. Redan när utredningen tillsattes för drygt två år sedan sade rättschefen i försvarsdepartementet att utbildningen är avsedd att äga rum inom ramen för värnplikten och den vapenfria tjänsten: ”Den principiella invändningen kan göras att detta skulle strida mot i vart fall värnpliktens syfte. Klart är också att själva begreppet ”värnplikt inte har så mycket att göra med internationell biståndsverksamhet. Åå andra sidan torde inga lagliga hinder föreligga mot att använda värnplikten för annat än militär utbildning. Här rör det sig ju helt enkelt om en ny specialutbildning och specialtjänstgöring bland många andra inom försvaret. Att använda åtminstone en del av värnpliktstiden härför synes knappast strida mot värnpliktens idé. Vårt internationella bistånd är betydelsefullt för samhället och en fredsbevarande faktor i en orolig värld, Det finns ett klart samband mellan en aktiv neutralitetspolitik, vårt försvar och våra insatser för u-länderna.” Man kan säga att dessa bedömningar har stått sig i utredningens och departementschefens förslag liksom i utskottsutlåtandet. Utskottet kan acceptera Kungl. Maj:ts förslag, mot bakgrunden av att det fyller denna funktion i biståndsarbetet men också ”med hänsyn till att de utbildade ges kunskaper som är av direkt värde för totalförsvaret och avses bli krigsplacerade i detta”. Utskottet anser mot denna bakgrund att det inte föreligger något hinder mot att den föreslagna utbildningen anordnas inom ramen för värnpliktstjänstgöringen och den vapenfria tjänsten. Det är således tänkt att de som har genomgått utbildningen skall inplaceras i totalförsvaret och då till allra största delen i civilförsvarets s.k. beredskapskårer. Låt oss observera att detta är första gången som man inom ramen för värnpliktssystemet direktrekryterar och utbildar människor för en civil totalförsvarsuppgift. Det är visserligen sant att dessa beredskapskårer har fått värnpliktiga tidigare, men det är sådana som har tagits från krigsmaktens förband efter några års tjänstgöring. Här är det fråga om att få en utbildning och direkt föras till beredskapskårerna. Det är första gången i sitt slag sedan värnpliktssystemet infördes år 1901. Det är alltså en utvidgning av värnpliktstanken till de civila totalförsvarsuppgifterna. Jag tror inte att någon bör hesitera inför detta. Tvärtom har man på flera håll sagt att uppgifter inom civilförsvar, ekonomiskt försvar och psykologiskt försvar är viktiga och att utbildning härför i framtiden kanske bör kunna meddelas på ett sätt påminnande om värnpliktsutbildning. Man skulle då kunna få ett värnpliktssystem, som skulle inrymma många fler personer än i dag, även kvinnor. Om man räknar in kvinnorna omfattar ju det nuvarande värnpliktssystemet en minoritet av en årsgrupp, endast 40—453 procent. I ett framtida perspektiv kan förhållandena förändras. Värnpliktsprincipen sådan den varit med utbildning för uppgifter inom krigsorganisationen har väl snarast kommit att skärpas under senare år, när man sagt att värnpliktstjänstgöringen icke får vara annat än en motiverad utbildning för en uppgift. Riksdagen har uttalat att man dels skall gå längre i differentiering, dels inte ta ut and ra än dem som är lämpade för en viss uppgift. Med det nya inskrivningssystemet skulle man verkligen se till att få ”rätt man på rätt plats”. Värnpliktiga får inte vara statens billiga arbetskraft för det ena eller det andra. Utredningar och förslag under senare år har slagit fast principen: värnplikt skall vara utbildning för ett försvarsändamål. Det förslag vi nu behandlar faller inom ramen för detta, om man nämligen menar att utbildningen också har till syfte att ge de värnpliktiga en funktion inom totalförsvaret. Naturligtvis kan sägas att en del av utbildningen, kanske huvuddelen, inte är direkt användbar i civilförsvarsuppgifter. Av resonemanget framgår att det kan vara fråga om någon principiell eftergift, men i propositionens motivering framhålles att biståndsarbetet rimmar väl med andra internationella funktioner som totalförsvaret tagit på sig, t.ex. i form av beredskapsstyrkor. Med de förklaringarna finner både utskottet och statsrådet att föreslagen biståndsoch katastrofutbildning går att förena med värnpliktsprincipen. I den allmänna debatten och i motioner har man inte uppehållit sig vid dessa principfrågor utan velat gå en annan väg. Man anser att den enskilde eller statsmakterna skall kunna ta ulandstjänst som ett alternativ. Låt mig då först säga att om vi går emot den tanken, innebär det inte någon negativ värdering av u-landsarbetet. Det är ju lika litet en värdering av sjukvårdsarbete, när vi går emot tanken att använda tvångslagstiftning av värnpliktslagens karaktär för att låta kvinnorna klara sjukvårdens personalproblem. Man vill vara restriktiv med värnpliktslagens tvångsinslag och därför bara aktualisera dem för sådant som direkt har att göra med totalförsvaret. Från utredningens sida sades om tanken på u-landstjänst som alternativ, att ett utnyttjande av värnpliktstjänstgöring och vapenfri tjänst för direkta insatser i utvecklingsarbetet inte är för enligt med det i Sverige tillämpade värnpliktssystemet. ändamålet med det svenska värnpliktssystemet är att tillgodose totalförsvaret, främst det militära försvarets personalbehov, och det förutsätter att alla män genomgår värnpliktsutbildning. Inte heller vid ett annorlunda utformat värnpliktssystem, t.ex. kategoriklyvning av årsklassen, kan det enligt utredningen förutsättas att utbyte av värnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst mot tjänstgöring i utvecklingsländer skulle medföra ökad tillgång till personal, som är rätt utbildad och i övrigt lämplig för utvecklingssamarbetets behov vid olika tidpunkter. Det har gjorts hänvisningar till andra länder, men det är lätt att konstatera att andra länder ofta ser biståndsverksamhet av denna karaktär som ett sätt att använda folk som inte behövs i krigsorganisationen. Det danska systemet t.ex. är principiellt annorlunda uppbyggt än det som här föreslås. En samordning blir naturligtvis mycket svår att åstadkomma under sådana förhållanden. Utskottet har konstaterat att tanken på alternativ till värnpliktstjänstgöring inte är förenlig med det nuvarande värnpliktssystemet och anför att det i så fall skulle bli nödvändigt att ändra värnpliktssystemet. Om utvecklingen skulle påkalla en sådan revision, förutsätter utskottet, att Kungl. Maj:t tar initiativ härutinnan. Men låt mig säga att en sådan revision och att dessa tankar naturligtvis intimt hänger ihop inte bara med frågan om utvecklingsarbetets framtida krav och behov utan också med de funktioner inom totalförsvaret som det här är fråga om. Det gäller inte bara antalet personer utan också vilken olika bakgrund i fråga om utbildning m.m. dessa har. Jag antydde en i och för sig möjlig utveckling, nämligen att man utvidgade värnpliktstjänstgöringen till att gälla också kvinnor för att tillgodose civila totalförsvarsuppgifter. Det är naturligtvis också möjligt att det samlade behovet av värnpliktiga blir väsentligt mindre än i dag med en annan fördelning mellan material och personal. Det finns en stor mängd svåröverblickbara förutsättningar som härvidlag måste ligga i botten. Om en sådan utredning och sådana överväganden skall göras i en framtid, kan detta naturligtvis inte ske bara utifrån de synpunkter som varit aktuella i det nu föreliggande förslaget. Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I reservationen till det utskottsutlåtande vi nu behandlar påpekas i och för sig fullt korrekt att utredningen Värnplikt och biståndsutbildning inte haft möjlighet att fritt pröva frågan om utvecklingssamarbete och katastrofhjälp som alternativ till värnpliktstjänstgöring och vapenfri tjänst. Utredningens förslag som ligger till grund för regeringens proposition är alltså skrivet utifrån mera begränsade direktiv, och utskottets uppdrag har ju närmast varit att granska detta förslag utifrån dess förutsättningar. Utskottet har då inte funnit några vägande invändningar mot förslaget. Det har väckts vissa motioner i detaljfrågor, bl.a. om differentiering av den föreslagna utbildningen. På denna punkt anser vi att man bör avvakta erfarenheten. Något liknande gäller propåer om tillgodoräknande såsom tjänstetid av den utbildning det gäller. I dessa detaljfrågor, som direkt anknyter till utredningsförslaget, föreligger inte heller några reservationer. Fru Segerstedt Wiberg har beklagat sig över att utskottet skulle ha visat likgiltighet gentemot den motion hon väckt i ärendet. Det är nog inte riktigt fallet, men svårigheten med fru Segerstedt Wibergs motion är att den innehåller ett allmänt resonemang om mångahanda ting och utmynnar i ett mycket allmänt och obestämt yrkande som utskottet svårligen kunnat ta ställning till. När det gäller speciellt den punkt som hon här drar upp i debatten, nämligen behovet av nordiskt samarbete, kan lätt konstateras att utskottet i sitt utlåtande just erinrar om att möjligheterna till nordiskt samarbete bör uppmärksammas i fråga om utbildningens genomförande. Men det är kanske att begära litet för mycket att vi på nuvarande stadium skulle säga mer i denna fråga. Det förhåller sig nämligen så att det här föreligger ett svenskt förslag och ett danskt förslag, utformat från helt olika förutsättningar. Det föreligger ingen sådan här ordning i Norge och inte heller i Finland. Då är det kanske litet för mycket begärt att vi på detta stadium skall ha några mer preciserade föreställningar om det nordiska samarbete som kan tänkas bli möjligt på längre sikt. Detta om detaljfrågorna. Men reservationen liksom flera motioner väcker en principfråga som går avsevärt längre än utredningsförslaget och propositionen. I en rad yrkanden återkommer kravet på att tjänstgöring för utvecklingssamarbete skall kunna behandlas som alternativ till värnpliktstjänstgöring. Den tanken har utskottet avvisat, liksom propositionen, med hänvisning till att den förutsätter en revision av det nuvarande värnpliktssystemet. Talar man om alternativ, och skall det talet ha någon mening, måste det innebära att en del av varje årsklass skall kunna hänvisas till u-landsutbildning i stället för utbildning inom den ena eller andra vapengrenen. Det är uppenbart att något sådant förutsätter en djupgående förändring i värnpliktslagen. Det förutsätter också, om en sådan ordning skall ha någon praktisk mening, väsentligt ändrade principer för uppskov med första tjänstgöring. Bland alla som mera allvarligt har funderat över dessa problem råder nämligen fullständig enighet om att ungdomar i den ålder, som är normal för första tjänstgöring, icke rimligen kan nyttiggöras i u-landsarbete. De grupper det kan bli fråga om består av unga människor som redan har bakom sig en ganska avsevärd utbildning och följaktligen, om detta skall kunna fungera, måste ha fått åtskilliga års uppskov med den första tjänstgöringen. Nu hänvisas i reservationen till den växande opinionen på detta område. Jag tror att detta behöver preciseras något. Jag har ett intryck av att det är fråga om två olika slags opinion. Det finns en opinion för att man skall pröva möjligheterna till någon form av ulandsutbildning inom ramen för det existerande värnpliktssystemet och med godtagande av den nuvarande svenska försvarspolitikens allmänna principer. Jag tror man vågar säga att försvarsministern, så gott han kunnat, försökt tillmötesgå en sådan opinion med det förslag som nu förelagts riksdagen. Men det finns också en annan opinion som ifrågasätter hela den svenska försvarspolitiken och hela värnpliktssystemet. Den opinionen yrkar, med utgångspunkt i dessa allmänna värderingar, på långtgående åtgärder för att ungdomar som så önskar skall kunna engageras för u-landsarbete. Om det förhåller sig så att de folkpartistiska reservanterna skulle anknyta till denna senare opinion vore det en aning anmärkningsvärt. Det skulle onekligen kräva att man preciserar sitt yrkande och tar konsekvenserna samt verkligen begär en djupgående revision av det svenska värnpliktssystemet, Det går ju mycket bra att ställa ett sådant förslag. Vederbörande kan komma igen om några veckor och rulla upp denna stora principfråga, så får vi se hur riksdagen ställer sig. Ett annat argument för reservanterna är den internationella utvecklingen. I nästan samtliga motioner och uttalanden i debatten hänvisas till vad som här sagts redan vara förverkligat i ett antal andra västeuropeiska industriländer. Jag fruktar att man här bedriver en något vilseledande informationsverksamhet. Som jag redan sagt är det inget land som föreställer sig att ungdomar i åldern för första tjänstgöring kan väsentligen nyttiggöras i u-landsarbete. Vad man har förverkligat i vissa andra länder är möjligheter för ytterligt små grupper med högre utbildning att slippa ifrån den militära utbildningen och i stället bedriva u-landsarbete under viss tid och med nära anknytning till sin yrkesutbildning. Jag har de allra senaste dagarna haft tillfälle att studera hur detta system fungerar i Frankrike. Första förutsättningen för att bli delaktig av det franska systemet är att man före 21 års ålder skall ha avlagt fransk studentexamen. En fransk studentexamen är något avsevärt mycket hårdare och besvärligare än den studentexamen som har funnits i detta land. Det är sannerligen inte många ungdomar som kommer igenom det nålsögat. Därefter kan vissa kategorier, som siktar till långvarig högre utbildning, få uppskov — i vissa fall ända upp till 27 års ålder. Vid slutet av sin utbildning skall de då förplikta sig att utföra ett par års arbete i u-länder. Det gäller väsentligen läkare, lärare, ingenjörer osv. Detta system passar rätt bra in i den franska politiken, eftersom man har sina traditionella förbindelser med ett antal uländer som tidigare varit franska kolonier. Det erbjuder inga särskilt stora svårigheter att placera fransktalande läkare, lärare och ingenjörer. Mottagarna bockar och tar emot. Sveriges relationer till sina mottagarländer är något annorlunda. Våra förutsättningar att tvinga på dem personer med en viss utbildning är inte alls desamma, Skulle vi försöka något i den stilen, riskerar vi nog åtskilliga ganska negativa reaktioner. Man kan fråga sig om ett sådant system som Frankrikes — något liknande finns i Belgien, Italien och flera andra länder — verkligen är ett föredöme för Sverige. Vi brukar ju hålla rätt mycket på rättvisa och jämlikhet här i landet. Den ordning som här skisseras kan ju inte vara av något intresse för den överväldigande massan av de unga årsklasserna. De flesta ungdomar får ingen som helst möjlighet att utnyttja systemet, eftersom den utbildning som krävs kommer bara ett fåtal till del. Dessa ungdomar — alltså den överväldigande majoriteten — kommer i framtiden liksom hittills att uppleva den första tjänstgöringen som en fördömt tråkig tid, någonting som man är tvungen att gå igenom och i flertalet fall inte har någon påfallande stor nytta av för sin fortsatta yrkesutbildning. Men ett litet privilegierat fåtal skulle alltså kunna tänkas få sådana här möjligheter, om även andra förutsättningar föreligger. Jag har svårt att se, att detta skulle vara någon särskilt tilltalande och sympatisk lösning. Jag hyser stor förståelse för de ideella bevekelsegrunder, som ligger bakom en del av motionsyrkandena. Jag vill inte på något sätt utesluta, att vi i ett längre perspektiv kan få uppleva en ordning, där ett relativt stort antal svenska ungdomar får möjlighet att göra insatser i u-landsarbetet efter att ha genomgått en för ändamålet lämpad utbildning. Det kräver dock att vissa förutsättningar blir uppfyllda. Det kräver exempelvis att vi i väsentligt mindre grad än nu tvingas bygga på vårt värnpliktssystem för att upprätthålla ett godtagbart försvar. Det förutsätter med andra ord att vi går in i en lugnare och fredligare värld än den som vi i dag lever i. Jag säger att allt detta är möjligt. Världen är ingalunda oföränderlig, och i detta långa perspektiv kan allt bli möjligt. I dag har riksdagen att ta ställning utifrån de förutsättningar som just nu föreligger, där vi har problemet om vi inom värnpliktssystemet med dess principer, vilka folkpartisten herr Lindblad vältaligt har beskrivit, kan göra väsentligt mer än vad som föreslås av försvarsministern.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

Herr talman! Jag har inte så mycket att tillägga till herr Lindblads personliga deklaration. Det mesta av vad herr Björk sade var ju en korrekt återgivning av den traditionella svenska ståndpunkten, men jag blev litet konfunderad när herr Björk närmast inbjöd till motionsverksamhet om några veckor i syfte att förändra det svenska värnpliktssystemet i dess helhet. Samtidigt gick han dock emot denna lilla reform, som är betydelsefull, inte alls till volymen utan närmast till karaktären. Herr Björk försökte göra det hela till en fråga som berör endast de folkpartister som nu står för reservationen. Det finns, som jag påpekade, motioner från socialdemokratiskt håll, från kommunistiskt, från några moderater och från ett antal folkpartister. Detta är uppenbarligen en ideologisk fråga som skär tvärsigenom partigränserna. Folkpartiet har inte för avsikt att yrka på någon förändring av det nuvarande systemet för värnpliktstjänstgöringen men anser att vi inom ramen för det systemet bör kunna göra denna lilla delreform, som vi tror betyder mycket även ur säkerhetspolitisk synpunkt. Jag skulle kunna förstå herr Björks resonemang, om utskottet utan vidare hade avstyrkt motionsyrkandena. Men utskottet lämnar faktiskt en dörr öppen, och det gjorde även herr Björk i sitt anförande. Det är som om man är medveten om att det ändå finns någonting i de tankegångar som framförts av reservanterna. ”Om utvecklingen skulle påkalla en sådan revision förutsätter utskottet att Kungl. Maj:t tar initiativ härutinnan”, skriver utskottet.

Herr talman! Jag vill liksom föregående talare säga att herr Björk visserligen tog avstånd från reservationen men samtidigt delvis uttalade sympati för de tankegångar som där förts fram. Han sade att min motion var diffus, hållen i allmänna ordalag osv., och det är nog relativt korrekt. Jag funderade nämligen på om jag skulle yrka avslag helt och hållet eller om jag bara skulle knyta reflexioner till propositionen. I motsats till en del andra ville jag inte direkt yrka avslag, ty jag ville inte hindra att man åtminstone sakta började den här verksamheten. Emellertid måste jag beklaga att utskottet inte velat ta upp den nordiska tanken och sätta in biståndsutbildningen i ett nordiskt perspektiv. Herr Björk sade att det inte finns någon möjlighet nu. Danskarna har gått på en linje, och man vet över huvud taget inte hur det skall bli. Nordiska rådet hade denna fråga uppe i våras och förklarade då att det inte kunde ta ställning utan måste vänta på utredningarna. Detta var ju en uppmaning till medlemsländerna att försöka nå fram till någon sorts enighet. Nordiska rådet ville inte binda sig och komma med rekommendationer innan utredningarna blir färdiga. Därför beklagar jag att man nu inte ens på längre sikt tar upp den nordiska tanken. Jag kan med bästa vilja inte hitta någon verklig förståelse för det nordiska samarbetet i utskottets utlåtande. Det beklagar jag. SIDA tar i sitt remissyttrande en mycket klar ställning till förmån för det nordiska samarbetet. SIDA säger i sitt remissyttrande: ”Styrelsen önskar framhålla vikten av att möjligheterna för ett nordiskt samarbete på biståndsutbildningens område beaktas.” Socialstyrelsen säger: ”Styrelsen finner det i första hand angeläget att en samordnad nordisk biståndsutbildning/ tjänstgöring eftersträvas. Detta skulle underlätta en enhetlig räddningsberedskap i de nordiska länderna och öka våra möjligheter att göra gemensamma biståndsoch katastrofinsatser.” Herr Björk säger att de krav som vi ställer i fråga om större insatser måste tillgodoses på längre sikt. Men, herr Björk, har vi tid att vänta så länge? SIDA säger i sitt yttrande: ”SIDA kommer att vid mitten av 1970-talet behöva rekrytera mer än 1000 biståndsarbetare per år. Styrelsen förutsätter därför att det efter en försöksperiod blir utrymme för fler deltagare i biståndsutbildningen än vad utredningsmannen föreslagit.” Vi har inte lång tid på oss, om vi skall kunna uppfylla de krav som ställs på oss, och u-länderna har nog ganska bråttom, herr Björk. Det är riktigt att de som fortsätter i enkammarriksdagen då kan motionera i denna fråga. Men jag förstår inte att skillnaden kan vara så stor, om man motionerar nu eller om några veckor. Eller tänker herr Björk ändra inställning om ett par veckor?

Herr talman! Sökte man bara argumenten för vad som vore befogat ur biståndssynpunkt, skulle detta vara en mycket lätt fråga. Den måste emellertid också sättas in i ett försvarssammanhang och då blir den besvärligare, Vi försöker ju numera på värnpliktssidan ta ut rätt person till rätt uppgift, och åtskilliga nyheter har härvidlag genomförts som vi hoppas mycket av. Det är därför i dag mycket svårare än det var för låt mig säga några år sedan då man hade mindre noggranna metoder att placera folk. Nu är tanken den att en värnpliktig skall utbildas på det område som han är mest lämplig för. Det blir under sådana förhållanden betydligt svårare att, som några menar, plocka in ett alternativ i värnpliktssystemet. sentanter för SIDA att de för det första inte kunde ansluta sig till tanken att använda en tvångslagstiftning för att rekrytera folk till biståndsarbete. En sådan lagstiftning ansåg de inte passade in i värnpliktssystemet. För det andra förklarade de att SIDA inte hade en tanke på att undandra folk som behövs för totalförsvarsuppgifter. Däremot ville de på alla möjliga sätt stimulera rekryteringen inom sin sektor. Om en sådan rekrytering kunde ske utan men för totalförsvaret och inom värnpliktssystemets ram så hade de ingenting däremot. Det var inget krav från dem att en ordning av det slag som motionärerna nu föreslagit skulle genomföras. På längre sikt kan naturligtvis mycket förändras. Vi skulle kunna tänka oss ett system påminnande om det som flera andra länder har. Det är dock svårt att tro att en utredning på kort tid skulle kunna göra någonting åt det nuvarande systemet, om man inte är beredd att rucka på värnpliktsprincipen. Jag kan hålla med herr Björk om att de som anser att värnpliktsprincipen inte är något problem kan ta ställning ögonaböj. Men för den som vill ha värnpliktsprincipen kvar för att därmed klara totalförsvarets behov måste det bli fråga om en avvägning. Kungl. Maj:ts förslag innebär i någon mån ett ruckande på den gamla ordningen och ett försök att testa ett nytt inslag. Låt oss till att börja med vara nöjda härmed.
Herr talman! Jag fruktar att herr Wikström inte riktigt har förstått det motsägelsefulla i sin egen hållning. Han förstår inte varför jag hänvisar till möjligheten att motionera om några veckor. Han säger: Vad vi föreslår är egentligen bara en liten delreform. Vad jag har försökt klargöra är att när man för fram tanken på denna u-landstjänstgöring som alternativ till utbildning inom =<:värnpliktssystemet, förutsätter det långtgående förändringar i värnpliktssystemet och i den nuvarande värnpliktslagen. Jag har också sagt: är man beredd att yrka på sådana långtgående förändringar bör man också ställa yrkandet i enlighet därmed. Då skall man kräva en revision av värnpliktssystemet, och det finns, som sagt, möjligheter att göra det om några veckor. Men man skall inte försöka inbilla folk att det som här kallas en liten reform inte aktualiserar ganska allvarliga principiella problem. Jag är fullständigt på det klara med att detta är en fråga beträffande vilken det råder oklarhet och osäkerhet på många håll. Jag vet mycket väl att det föreligger splittring inom olika partier och att det exempelvis inom folkpartiet finns minst två åsikter i denna fråga. Jag tänker inte göra mig lustig över det, men jag misstänker också att en del av förvirringen i debatten beror på ofullständig information. Jag har försökt bidra till informationen med en redogörelse för hur det lovordade franska systemet fungerar och inte fått några kommentarer till denna beskrivning. Å ena sidan säger man att regeringen föreslår alltför litet. Å andra sidan anför man, att det som motionärerna yrkar på är en liten revision. Då kan det i viss mån verka som om vi förde en strid om påvens skägg. Om man ett ögonblick skall jämföra vad regeringsförslaget konkret innebär med vad som förekommer i en del andra länder finner man att försvarsministern föreslår en ordning varigenom till en början ett hundratal personer per år skall utbildas. Så småningom kan det bli fler. I andra länder är det inte fråga om insatser av väsentligt större omfattning. I Italien — ett land med flera gånger större befolkning än Sverige — får ett hundratal värnpliktiga per år denna extrachans. I Belgien — ett land som har väsentligt större folkmängd än Sverige — är det fråga om några hundra, huvudsakligen ungdomar som får arbeta i privata biståndsorganisationer. I Frankrike, som har speciella koloniala traditioner, gäller det mellan 1 000 och 2 000 personer. Dylika omständigheter bör ändå klargöras i debatten. Här finns en del informatörer som inbillar stora svenska ungdomsgrupper att det i olika länder ute i världen pågår en verksamhet av betydande omfattning, något som är friskt och radikalt upplagt, något som verkligen kunde tjäna som ett föredöme för de förstelnade och förstockade politikerna hemma i Sverige. Denna beskrivning är fullständigt falsk. Vad man gör är inte på något sätt märkvärdigare än det som regeringen föreslår. Det är minst lika försiktigt. Att man kan lägga upp denna tjänstgöring på ett i viss mån annorlunda sätt än vi gör här i landet beror på att värnpliktssystemen i dessa andra länder inte spelar samma roll som hos oss, att man inte har samma behov som vi av att utnyttja hela årskullarna, att beredskapssystemen är annorlunda och att det helt enkelt finns en mängd ungdomar som försvaret inte har det ringaste behov av. Det kan alltså finnas möjligheter att dirigera över ett litet fåtal till dylika speciella uppgifter. I dessa länder finns således en rad förutsättningar som icke föreligger i vårt land. Fru Segerstedt Wiberg gör mig för det mesta mycket imponerad genom sin förmåga att i ett enda anförande företräda minst två oförenliga ståndpunkter. Å ena sidan beklagar hon sig över att regeringen inte har velat avvakta de utredningar som Nordiska rådet uttalat sig för. Å andra sidan säger hon till mig: U-länderna kan inte vänta alltför länge. Hur vill fru Segerstedt Wiberg ha det egentligen? Om vi skulle vänta på ett nordiskt samarbete med nordiska utredningar på detta område, undrar jag när frågan över huvud taget skulle få någon som helst lösning. Fru Segerstedt Wiberg tycks glömma bort att Sverige bedriver neutralitetspolitik medan Norge och Danmark tillhör NATO och Finland har sin egen politik. Försvaret och värnplikten i dessa länder är delvis olika utformade på grund av olika förutsättningar för försvarspolitiken. Jag är för min del tveksam om hur långt man kan driva samarbetet med NATO-länderna Norge och Danmark på detta speciella område, som ju har en mycket omedelbar anknytning till försvaret. Men det är möjligt att fru Segerstedt Wiberg därvidlag har litet mindre hämningar än jag. I varje fall har jag utomordentligt svårt att se hur man snabbare och effektivare skall nå resultat genom att vänta på ett samarbete mellan dessa fyra inbördes ganska skiljaktiga länder än genom att Sverige sätter i gång med utgångspunkt i opinionsläget här i landet, med utgångspunkt i vårt värnpliktssystem, våra speciella förutsättningar, våra principer för u-hjälp osv. Jag tycker att den senare metoden är riktig. Jag har all respekt för nordiskt samarbete, men jag har också en liten misstanke om att krav på nordiskt samarbete i alla tänkbara frågor alltför lätt kan bli en täckmantel för orörlighet och konservatism.

Herr talman! Det senaste inlägget från herr Björk skiljer sig från det förra. Det förra inlägget var ganska sakligt. Det är rätt vanligt i debatter kring den här typen av frågor att man, när diskussionen pågått en stund, säger att den som företräder en annan ståndpunkt är förvirrad, inte förstår det motsägelsefulla i sin egen hållning samt att förvirringen beror på ofullständig information. Det skulle jag väl kunna tåla om det bara gällde mig eller några motionärer i denna kammare. Men när det från TCO, SACO, Svenska missionsrådet, Svenska ekumeniska nämnden och en rad tidningar har pläderats för denna ståndpunkt, kan det möjligen föreligga andra skäl än att man är ofullständigt informerad, förvirrad eller inte förstår det motsägelsefulla i sin egen hållning. Det finns nämligen, herr Björk, frågor beträffande vilka man kan ha olika utgångspunkter och litet olika perspektiv. Det är uppenbart att de som har motionerat i denna fråga företräder ett vidare perspektiv på säkerhetspolitiken och tycker att det skulle vara förenligt även med svensk försvarspolitik att tillämpa detta system. Det finns ingen anledning för mig att använda några tillmälen mot herr Björk. Jag kan bara konstatera att det gäller en fråga där vi har olika uppfattningar och att jag inte är alldeles övertygad om att majoriteten på denna punkt har rätt.

Herr talman! Jag kan väl kvittera herr Björks artiga genmäle med att säga att han även imponerar på mig med sin förmåga att missuppfatta. Jag har för all del hunnit vänja mig vid det, men i dag tycker jag att han var styv. I mitt inlägg hänvisade jag till det nordiska samarbetet, till att man i våras i Nordiska rådet inte ville ta ställning därför att man ville avvakta de pågående utredningarna i de nordiska länderna. Mot den bakgrunden beklakar jag att man här i utskottet inte vill säga ett dugg om det nordiska samarbetet. Herr Björk höll sedan en lektion — och jag tackar så mycket för den — om att vi är neutrala, att Finland också är neutralt på sitt sätt, att Norge och Danmark tillhör NATO. Herr Björk, jag tror att det står i grundskolans läsebok om detta. Jag tror inte att någon som tillhör Nordiska rådet är okunnig på den punkten, inte ens jag. Herr Björk undrar hur långt vi skall gå. Vi har nordiska projekt i biståndsarbetet. De har gått bra. Jag har i varje fall aldrig hört att om de gått mindre bra detta skulle ha berott på NATO och på vår neutralitet. Vad jag efterlyste var att man nu klart skulle uttala sig för ett nordiskt samarbete och att man inte skall skjuta ifrån sig den frågan. Även socialstyrelsen och SIDA har efterlyst ett nordiskt samarbete. Det är vad det rör sig om. Jag vill att hela biståndsverksamheten skall byggas upp snabbare. Då svarar herr Björk att jag företräder en orörlig konservatism.

Herr talman! Jag får väl ta med fattning om mina kritiker beklagar sig över mitt sätt att debattera. Jag tänker inte beklaga mig för min del i fråga om dem. Jag bara noterar att herr Wikström nu säger att det kan hända att de som har en annan mening än regeringen anlägger ett vidare perspektiv på säkerhetspolitiken. Det är väl möjligt, men detta kanske skulle behöva klaras ut litet grand. Jag tror att man kan urskilja tre linjer här. Först är det de som i säkerhetspolitiken endast inbegriper försvarsoch utrikespolitik i traditionell mening. Dit torde väl höra överbefälhavaren med hänsyn till hans syn på detta förslag. För det andra finns det de som i säkerhetspolitiken också är benägna att ta med vissa aspekter på u-landshjälpen. Men för det tredje finns det de som förefaller benägna att radikalt ersätta den traditionella försvarspolitiken med något helt annat och föreställer sig att vi i stället för att upprätthålla ett nationellt försvar skulle kunna satsa motsvarande summor på u-hjälpen. Jag tror att detta är i stort sett tre skolor. Här representerar regeringen liksom utskottsmajoriteten den andra skolan. Men var herr Wikström egentligen står är väl tills vidare en aning oklart. Därför menar jag att det skulle vara värdefullt att se om här verkligen finns en avsikt att dra upp mera långtgående krav på förändringar av värnpliktssystemet och följaktligen också av grundvalarna för vår säkerhetspolitik. Fru Segerstedt Wiberg påstår för andra gången att utskottet inte skulle ha sagt något om det nordiska samarbetet. Det har vi faktiskt gjort. Vi säger att möjligheterna till nordiskt samarbete bör uppmärksammas i fråga om utbildningens genomförande. Fru Segerstedt Wiberg säger vidare att hon känner till att Norge och Danmark tillhör NATO. Det betvivlar jag inte heller.

Detta hindrar inte alls att vi kan ha ett utmärkt nordiskt samarbete på andra områden. Men det betyder att eftersom ett samarbete på detta område antagligen är besvärligt att åstadkomma, särskilt så länge Norge och Finland över huvud taget inte gjort något i denna riktning, kan det bli ett uttryck för konservatism att motsätta sig eller kritisera ett svenskt initiativ med hänvisning till behovet av nordiskt samarbete.

Herr talman! Det ärende som riksdagen nu tar upp till behandling är egenartat så till vida att det råder viss oklarhet om vad som egentligen skall beslutas. Frågan gäller arbetsordning för den nya enkammarriksdagen. Formellt sett har innevarande riksdag självfallet ingen som helst kompetens att besluta i denna fråga. Riksdagsstadga för den nya riksdagen kan antas endast av den nya riksdagen själv efter det att vilande förslag till ändring av riksdagsordningen antagits. Då det emellertid ansetts angeläget att bl.a. tillämpa en ändrad utskottsorganisation redan fr.o.m. den nya riksdagens första session har det bedömts vara nödvändigt att förbereda frågan redan nu. Partiernas förberedelser inför nomineringen av ledamöter i de olika utskotten gör också detta nödvändigt. Konstitutionsutskottets försiktiga formulering i sin hemställan i utlåtande nr 48 — att riksdagen godkänner vad utskottet anfört om innehållet i en riksdagsstadga — måste dock rimligtvis uppfattas som en rekommendation till den nya riksdagen att antaga det bifogade förslaget. I annat fall skulle ju arbetet med detta stadgeförslag ha varit helt omotiverat och meningslöst. Det kan för övrigt noteras att den nuvarande tvåkammarriksdagen mötte stora svårigheter, då den samlades till sin första session i januari 1867 och tog itu med uppgiften att fastställa vad man då kallade reglementariska föreskrifter. Frågan var visserligen då mera komplicerad därigenom att de båda kamrarna måste ena sig om en gemensam stadga vid sidan om de separata stadgorna för respektive kammare. Det dröjde också ända till i mars 1868 innan man lyckades lösa frågan. Men den tidens riksdag hade å andra sidan i rikt mått vad vår tid saknar: gott om tid. Att den nu avgående riksdagen i viss mening föregriper vad den nya riksdagen ensam och suveränt har att besluta om får sålunda anses väl motiverat. Detta gäller i varje fall frågan om utskottsorganisationen och vissa andra liknande problem. Man kan däremot ställa sig mera tveksam när det gäller sådant som utan större olägenhet skulle kunna regleras senare, exempelvis debattreglerna. Det kan inte gärna vara särskilt angeläget att denna riksdag ger den efterföljande anvisningar om hur exempelvis frågedebatterna skall utformas. Om vi ändå tar på oss det ansvaret — det finns givetvis skäl att inte bryta ut vissa delar ur stadgan — bör vi åtminstone se till att vi inte försvagar riksdagens ställning i det parlamentariska livet. Eller med andra ord: om nu den gamla riksdagen önskar stå fadder vid den nyas tillkomst, bör den avstå från sådana dopgåvor som den nyfödde kommer att betacka sig för senare. Utskottet har nått enighet på samtliga punkter utom tre. Den första gäller ärendefördelningen mellan två av utskotten, den andra benämningen på ett utskott och den tredje en detalj i fråga om debattreglerna — en detalj visserligen men en inte alldeles oväsentlig detalj. Folkpartiets och moderata samlingspartiets representanter i utskottet har i stort följt det förslag till utskottsorganisation på utbildningens, forskningens och kulturlivets områden som grundlagberedningen framlagt och som återfinnes i kansliutkastet. Vi har ansett att en av de principer som varit vägledande för grundlagberedningen — nämligen strävan att åstadkomma en så jämn arbetsfördelning mellan utskotten som möjligt — bör tillmätas stor betydelse. Utskottsmajoritetens förslag, innebärande att den högre utbildningen och forskningen skall föras över till skolutskottet, kommer att leda till en mycket ojämn arbetsfördelning. Arbetsbördan med ett utbildningsutskott omfattande inte bara det allmänna skolväsendet, lärarutbildningen och vuxenutbildningen utan också forskning och högre utbildning kommer att bli orimligt stor. Det är dock inte främst omtanken om de ledamöter som skall arbeta i detta utskott som varit avgörande för vårt ställningstagande utan farhågor för att dessa viktiga frågor inte kan få den noggranna beredning som de förtjänar. I kansliutkastet till riksdagsstadga föreslogs benämningen miljövårdsoch jordbruksutskottet för det utskott som majoriteten vill kalla jordbruksutskottet. Vi anser liksom två av centerpartiets utskottsrepresentanter att den förra beteckningen är att föredra. I en tid då miljövårdsfrågorna är av yttersta vikt, finns det anledning att markera detta i namngivningen av det utskott som har att bereda de frågorna. Den tredje reservationen gäller 48 8, reglerna för frågedebatterna. Utskottsmajoriteten har föreslagit att ledamot som framställt enkel fråga skall kunna få ordet högst två gånger och har motiverat detta med att ”plenitiden kan komma att bli hårt ansträngd i enkammarriksdagen”, Det är emellertid ett argument som är högst tvivelaktigt till sin bärkraft. Effekten av en hård begränsning av debattmöjligheten kan i stället mycket väl bli den rakt motsatta. Åtskilliga ledamöter kommer med all säkerhet i många fall att välja interpellation i stället för enkel fråga för att få bättre möjlighet att utveckla sin sak. Det är i själva verket med den praxis som nu tillämpas relativt ovanligt att en ledamot använder sig av fler än två anföranden. Under innevarande års riksdag t.o.m. november månads utgång har enligt riksdagens upplysningstjänst 76 enkla frågor besvarats i första kammaren och 253 i andra kammaren. Vid besvarandet har det vid endast sju tillfällen — alltså 7 av 76 — i första kammaren och 36 i andra kammaren förekommit fler än två anföranden från frågeställarens sida. Om man gör det tankeexperimentet, att det tredje anförandet skulle ha uppgått till maximala tre minuter, vilket självfallet är att ta till i överkant, skulle man under denna tid — alltså under hela 1970 års riksdag med undantag av december månad — i första kammaren ha sparat in omkring 20 minuter och i andra kam maren mindre än två timmar. Detta under förutsättning att ingen av frågeställarna valt att interpellera för att tillförsäkra sig rätt till mera debattid och därvid tagit mera tid i anspråk. Var och en kan själv räkna ut hur många sekunder tidsvinsten blivit per plenidag. Gentemot den obetydliga tidsvinsten — om det över huvud taget blir någon sådan — står den begränsning i rätten till ett tredje anförande som en ledamot kan behöva men i praktiken sålunda endast undantagsvis utnyttjar. Det innebär att man för en tvivelaktig vinst betalar ett mycket högt pris. Riksdagens ställning gentemot regeringen försvagas självfallet genom denna stympning av frågedebatten. Folkpartiets ledamöter i konstitutionsutskottet har samfällt vänt sig emot denna självstympning och i en reservation yrkat bifall till en motion av herr Ernulf, innebärande att frågeställaren skall ha rätt till högst tre repliker. Det ligger, synes det mig, något av en ödets ironi i detta att den riksdag som genom författningsreformen framgångsrikt bidragit till en vidareutveckling av vårt demokratiska styrelseskick nu i ovist nit spelar den nya riksdagen ett förargligt spratt. Nykomlingen vid Sergels torg vore, herr talman, värd en bättre faddergåva. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 vid konstitutionsutskottets utlåtande nr 48.

Herr talman! Jag skall inskränka mig till att endast lägga några synpunkter på den till utskottsutlåtandet fogade reservationen 2, där vi reservanter inte har velat förorda någon ändring gällande dels beteckningen på jordbruksutskottet, dels definitionen av utskottets arbetsuppgifter. I det här nämnda kansliutkastet till riksdagsstadga, som har legat till grund för motioner i riksdagen, har ifrågavarande utskott kallats för miljövårdsoch jordbruksutskottet, men konstitutionsutskottets majoritet har nu ändrat beteckningen till enbart jordbruksutskottet. Majoriteten har i denna del frångått kansliutkastet. Som skäl för denna ändring har man bl.a. angivit att man vill undvika dubbelnamn och att namnet så långt möjligt bör anslutas till respektive departement. Den principen kan i och för sig vara riktig, men skäl talar också för att det bör vara angeläget att namnet på ett utskott så långt som möjligt anger utskottets viktigaste arbetsområde. Miljövårdsfrågorna intar i dag en dominerande ställning i den allmänna debatten på olika områden, och självfallet kommer miljövårdsfrågor av olika slag in i debatten inom de flesta av riksdagens utskott. Men den del av miljöpolitiken som behandlas av det nu aktuella utskottet gäller främst naturvård, landskapsvård och den yttre miljön. Eftersom denna del av miljövårdsfrågorna i dag omfattas av ett mycket stort intresse från den stora allmänheten bör väl just denna del av miljövårdsbegreppet även få komma till uttryck i namnet på ifrågavarande utskott. Det är detta vi reservanter har velat rikta uppmärksamheten på. Beträffande beskrivningen av utskottets arbetsuppgifter har vi reservanter i skrivningen framhållit att det varit önskvärt att hålla isär miljövårdsoch näringsfrågor i två punkter och att man därigenom åstadkommer en bättre balans mellan dessa båda led i 22 8. Med den stora vikt man i dag lägger på miljövårdsfrågorna och särskilt på denna del av miljövårdspolitiken bör denna, anser vi, komma till ett klarare uttryck även i beskrivningen av utskottets arbetsuppgifter. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 2 vid konstitutionsutskottets utlåtande.

Herr talman! Som bekant har riksdagen på sätt och vis otur, om jag skall uttrycka det så, i fråga om utskottsorganisationen och den nya enkammaren, eftersom det förslag som antagits, först som vilande och sedan slutgiltigt, icke kommer att träda i kraft annat än beträffande ett utskott och i så fall bara för några dagar. Nu är det fråga om en annan utskottsorganisation, en mera definitiv, får man hoppas. Så mycket viktigare är det då att den från början snickras hållfast. Tyvärr har det uppstått en skönhetsfläck i det förslag som ligger på bordet i dag. Jag syftar på förslaget om utbildningsutskottet respektive kulturutskottet. Det har, som herr Richardson påpekade, icke blivit någon balans mellan dessa utskott. Det ena utskottet blir överbelastat, kanske till bristningsgränsen, det andra får relativt litet att göra. Kulturutskottet har också fått en ämnestilldelning som säkerligen verkar förbryllande på många. Jag tror inte att den sakliga behandlingen i utskotten mår väl av en sådan obalans. Så viktiga frågor som högre utbildning och forskning — allt viktigare för var dag som går, inte minst i Sverige — borde ha fått behandlas i ett särskilt utskott eller utgjort tyngdpunkten i kulturutskottet. Man frågar sig vilka skäl som ligger bakom den ändring i förhållande till grundlagberedningens förslag som konstitutionsutskottet här förordar. Man kan naturligtvis gissa vilka skäl som föreligger, men det gör inte saken bättre, herr talman.

Herr talman! Det är riktigt, som herr Hernelius säger, att vi kommit i en helt annan situation än den vi befann oss i när vi antog den partiella reformen. Då hade man inte tid att arbeta med utskottsorganisationen, utan man gjorde på det sättet att man utökade ledamotsantalet i de nuvarande utskotten. Jag kan nämna att det systemet medförde att ett parti som kommit över fyra procent och därmed fått minst 14 mandat i enkammaren av egen kraft blivit företrätt enligt den d'Hondtska metoden i tre av utskotten, nämligen konstitutionsutskottet, bevillningsutskottet och statsutskottet. I statsutskottet torde det ha blivit två platser. Man hade redan då klart för sig att det inte kunde vara ändamålsenligt att få utskott med i ett fall 45 ledamöter och i andra fall 27 ledamöter. Dessutom borde riksdagen med hänsyn till utvecklingen övergå till s.k. sakutskott. Detta har medfört att vi fått det nu vilande förslaget om 16 utskott med 15 ledamöter i varje. En helt ny situation har alltså uppstått. Vi bör väl också erinra oss att man när det gäller val till riksdagen enades om att åstadkomma vad man kallade för riksproportionalitet. För det ändamålet finns det 40 utjämningsmandat som utdelas till partier som kommit över fyraprocentsspärren. Men därutöver finns det en annan spärr, och den tror jag att herr Werner inte tänkte på, när han talade om att varje riksdagsparti skulle ha minst en ledamot i varje utskott, och det är tolvprocentsspärren. Ett bifall till motionen skulle innebära att om ett parti vinner ett mandat i en valkrets så skulle den mannen eller kvinnan vara berättigad till 16 ledamotsplatser och 16 suppleantplatser i utskott. Det finns ju ingen möjlighet att tänka sig en sådan ordning. En bindning av det slaget innebär ju att man tar bort proportionaliteten. Den debatt som förts har gällt frågan om man skall införa samma system vid val inom riksdagen som man har vid val till riksdagen. Vi har nu fått 16 lika stora utskott, och samtliga utskottsplatser kan då fördelas proportionellt i förhållande till mandaten i kammaren. Jag kan såsom exempel ta vpk, som kom över fyraprocentsspärren. Partiet får 17 mandat i riksdagen. Proportionellt skulle det vara berättigat till 11 platser av de 240 utskottsplatserna. Det är omkring detta problem diskussionen har förts. I det långa loppet kommer man säkert fram till att utskottets förslag är riktigt. Vi kan också se på övriga partier. Moderata samlingspartiet, som har fått 41 mandat i riksdagen, skulle med den gängse valmetoden få två mandat i varje utskott, medan folkpartiet, som har 48 mandat i riksdagen, också skulle få bara två mandat i varje utskott. Går man in för en proportionell rättvisa, blir det annorlunda. Då får ett parti såsom ordinarie ledamöter i utskott tillsätta ett antal som är proportionellt mot det antal ledamöter partiet har i riksdagen. Från dessa utgångspunkter har utskottet avvisat motionen. Överläggningarna mellan partierna pågår. Jag tror att även vpk förstår att man måste försöka komma fram till en proportionalitet. Man kan inte diktatoriskt bestämma att ett parti med bara ett mandat i riksdagen skall ha 16 utskottsplatser. Det är ju en omöjlighet. Av den anledningen har utskottet yrkat avslag på motionen. En rätt omfattande diskussion fördes innan förslag lades fram beträffande utskottsorganisationen, antalet utskott och på vilket sätt de skulle arbeta. Frågan var om det skulle finnas två utskott för utbildningsfrågorna. Man fann att ärendemängden var så stor — i statsutskottet har ju ärendena delats upp på andra och femte avdelningarna — att man borde ha två utskott. Grundlagberedningen hade i sina resonemang två alternativ. Den stannade för ett utbildningsutskott där man skar av utbildningen efter gymnasienivån och lade de ärendena i ett annat utskott. Motioner har väckts, i vilka krävs att utbildningsfrågorna nerifrån och ända upp i toppen bör handläggas av samma utskott. Utskottsmajoriteten har funnit att de argument härför som anförts är bärande och har därför föreslagit att utbildningsutskottet skall bereda frågor om högre utbildning, forskning, skolväsendet, = lärarutbildningen och vuxenutbildningen. Övriga frågor skall beredas av kulturutskottet, dit — i mot . sats till kansliutkastet — har överförts idrottsoch friluftsverksamhet. Skulle man börja räkna antalet ärenden under ett år, skulle man finna att vissa utskott har betydligt flera ärenden än andra. Men antalet ärenden säger ingenting om arbetsmängden. Ett utskott kan ha endast ett fåtal ärenden, men de kan vara nog så betungande. Jag är övertygad om att även kulturutskottet får över nog med arbetsuppgifter framöver. Man kan inte dela upp ärendena så att det tar varje utskott precis lika lång tid att bereda de ärenden som har hänvisats till dem. Utskottens arbetstid skiftar för övrigt från det ena året till det andra. Jag vill, herr talman, i detta fall yrka bifall till utskottets hemställan. Man skall även hålla i minnet att här tillkommer någonting nytt, nämligen möjligheten för ett utskott att överlämna ett ärende eller del av ett ärende till annat utskott, om man anser detta andra utskott vara mera kompetent att handlägga just det ärendet. Det har alltså skapats möjligheter till en större rör lighet än som hittills varit fallet. Om man gör på det sättet, finns det möjlighet att ordna dessa frågor tillfredsställande, i varje fall när det gäller att fördela arbetsbördan. Beträffande dubbelnamnet — miljövårdsoch jordbruksutskottet — är det riktigt som min namne sade, nämligen att nu inte föreslås någon förändring beträffande de frågor som utskottet skall handlägga. Vi anser att man inte i något fall skall ha dubbelnamn. Att utskottet också skall handlägga miljövårdsfrågor framgår av skrivningen beträffande utskottets arbetsuppgifter. Vi skall inte tro att miljövårdsfrågorna kommer bort bara därför att vi behåller det gamla namnet, jordbruksutskottet. Vi vill bara undvika dubbelnamn. När det gäller de enkla frågorna föreslår reservanterna att tre repliker skall medges. Vi är här i Sverige, om vi jämför med andra länder som har ett system med enkla frågor, t.ex. Norge och Danmark, generösa beträffande tiden för repliker. I Norge har man en betydligt hårdare tidsbegränsning. Vi har tagit efter den norska spörretimmen. Det var den som vi studerade när vi införde de enkla frågorna. I Norge klarar man de enkla frågorna bra, fastän tiden för replik är kortare. Jag tror inte att det behöver gå sämre i Sverige. Utvecklingen är sådan att vi bör försöka få till stånd en begränsning när det gäller att ta tid i anspråk för enkla frågor. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag. Det finns möjlighet att återkomma till denna fråga när det nya 27-mannakonstitutionsutskottet lägger fram det slutliga förslaget för enkammarriksdagen.

Herr talman! Det var närmast ett yttrande av konstitutionsutskottets ordförande som föranledde mig att gå i svaromål. Ordföranden förklarade beträffande fördelningen på utskott att antalet ärenden inte säger någonting om arbetsbördan. Detta är en något överraskande upplysning, eftersom vi under utskottsbehandlingen begärde att få en utredning om arbetsvolymens storlek för de tänkbara uppdelningarna på kulturutskott och skolutskott. Om det nu är herr Petterssons uppfattning att antalet ärenden inte säger någonting, hade det väl varit rimligare att ha en annan måttstock, t.ex. antalet motioner eller betänkandenas omfattning. Varje uppdelning innebär självfallet att institutioner som har samband med varandra förs till olika utskott. Detta är oundvikligt. Detta innebär också utskottsmajoritetens förslag. Vi kan som ett exempel ta vuxenutbildningen. Den kommunala vuxenutbildningen förs till utbildningsutskottet, medan den vuxenutbildning som sker i bildningsförbundens regi förs till kulturutskottet. Innebär det då verkligen någon större olägenhet att exempelvis skolfrågorna förs till ett utskott och den högre utbildningen till ett annat? Vi kan i det sammanhanget erinra oss att det finns olika huvudmän. Hela skolväsendet är kommunalt, medan den högre utbildningen och forskningen är statliga. Vi har olika tillsynsmyndigheter: skolöverstyrelsen i det ena fallet och universitetskanslersämbetet i det andra. Slutligen vill jag göra ett påpekande beträffande den enkla frågan. Jag antydde i mitt föregående inlägg att jag anser det något tveksamt om denna riksdag över huvud taget skall befatta sig med förslaget till en ny riksdagsstadga för enkammarriksdagen, även om det kan anses motiverat med tanke på att den nya utskottsorganisationen måste förberedas. Däremot anser jag det mindre tilltalande att tvåkammarriksdagen — i all synnerhet denna kammare vars majoritet inte återkommer i enkammarriksdagen — skall vara med om att föreslå åtgärder som innebär en försvagning av riksdagens ställning i det parlamentariska livet. En reduktion av en frågeställares möjligheter i en frågedebatt måste otvivelaktigt innebära en sådan försvagning.

Herr talman! I denna lagstiftande församling fattar vi av och till beslut som konkret och mycket påvisbart kan förändra en individs hela ställning i samhället, förändra den socialt, familjerättsligt, beslut som i ett slag kan förändra förhållandena till de människor som står vederbörande individ närmast. Tyvärr kan man väl ibland konstatera att de beslut som så påtagligt griper in i individers liv inte alltid når ut till allmänhetens kännedom på ett sätt som skulle vara önskvärt. Jag tror att man kan lämna detta omdöme om den ändring av adoptionslagstiftningen som riksdagen antog 1958 och som varit i kraft sedan 1959. I likhet med många andra länder, framför allt de nordiska, ändrade vi då adoptionsförhållandena från s.k. svag till stark adoption. Den starka adoptionen överensstämmer helt och hållet med en modern uppfattning om en adoptions rättsverkningar. Ett adopterat barn bör i alla avseenden vara jämställt med barn födda inom äktenskapet. Den adoption som vi hade tidigare och som fortfarande förekommer på en del håll ute i världen, dvs. den svaga, har inte så klart accepterat detta. Ett adopterat barn hade enligt vår tidigare lag försörjningsplikt både mot adoptivföräldrarna och mot sina rätta föräldrar. Det hade också möjligheter att ärva båda föräldraparen. Inte minst i det nuvarande adoptionsinstitutet, där vi får adoptivbarn från en lång rad länder, till och med från andra kontinenter, har markerat kravet att jämlikhet bör råda också för adoptivbarn. Där bör den starka adoptionen gälla.

Det har väl inte förekommit många fall där detta har legat till grund för att ett adoptivförhållande har upphävts.

Barnen hamnar i ett vacuum och har kanske inte kontakter åt något håll. Det är, herr talman, mycket glädjande att konstatera att proposition 186, som ligger till grund för första lagutskottets utlåtande nr 81, innehåller förslag om att denna hävandeparagraf tas bort. Som representant för reservanterna i första lagutskottet vill jag här särskilt uppehålla mig vid övergången från svag till stark adoption. Det måste särskilt betonas att det är lotten som avgjort att det blivit reservanterna som företräder den linje som finns i Kungl. Maj:ts proposition nr 186. Jag berörde inledningsvis att många beslut om lagändringar inte alltid blir tillräckligt kända bland den allmänhet som berörs av bestämmelserna i fråga. Det kan illustreras av att parterna i ett adoptionsförhållande under en Öövergångstid, från 1959 till 1964, dvs. under fem år, hade rätt att anmäla om mau fortfarande önskade ha den gamla ”svaga” adoptionen. Uppenbarligen finns det många människor, som nu befinner sig i adoptionsförhållande, vilka har fattat lagändringen så att alla svaga adoptioner utan undantag skulle ha ändrats till starka. Det är i varje fall endast 3 000 å 4 000 människor som har använt detta anmälningsförfarande, medan man kan räkna med att antalet adoptioner från år 1918 fram till i dag rör sig omkring cirka 70000. Det är alldeles uppenbart, och det har vi också kunnat kontrollera hos myndigheter och ämbetsverk som vi resonerat med, att det stora flertalet adoptivföräldrar och adoptivbarn tror att adoptivbarnen är jämställda med egna barn och att vi alltså utan undantag har fått en stark adoption här i landet. Det som har aktualiserat en ändring är självfallet den arvsrätt som i fjol genomfördes för utomäktenskapliga barn. Det var en lag som hälsades med stor tillfredsställelse, eftersom den jämställde utomäktenskapliga barn med barn födda inom äktenskap och gav jämlikhet mellan särkullsbarn och föräldrarnas andra barn.

ändringar i adoptionslagstiftningen positionen. Förslaget innebär = att fr.o.m. den 1 juli 1971 skall samtliga adoptioner förändras till starka, alltså även de som under tiden mellan den nya och den gamla lagstiftningen har varit svaga. Vi reservanter anser att det är alldeles självklart att samtliga adoptivbarn måste ha en gemensam familjerättslig ställning. Vi har i utskottet behandlat en del motioner, där det framhållits att i alla äldre adoptionsförhållanden bör adoptanter och adoptivbarn tillfrågas om de önskar låta den svaga adoptionen bestå. Ett sådant förfarande är kanske möjligt i våra dagar med datateknikens hjälp, men det är definitivt inte möjligt i fråga om äldre adoptionsförhållanden. Jag föreställer mig att utskottets talesman kommer att gå in på detta. I motionsparet I: 1362 och II: 1580 vill motionärerna låta en övergångstid mellan svaga och starka adoptioner fortfarande bestå. Motionärerna hänvisar till en rad förhållanden, där det ur adoptivbarnens synpunkt kan förefalla rimligare med en svag adoption, dvs. att adoptivbarnen skall kunna ärva både adoptivföräldrarna och de biologiska föräldrarna. Oss förefaller det, herr talman, ganska orimligt att man i ett läge då man funnit det nödvändigt att förändra samtliga adoptioner till starka skall undanta en liten grupp. Det blir en grupp som måste ha en hel del år på sig för att välja det lämpligaste adoptionsförhållandet. I reservationen nämns tre år, men förmodligen kommer det att ta mycket längre tid. Det finns nämligen barn som adopterades 1958 och alltså i dag är 12 år och som om de rätt skall förstå vilken större fördel de har av att vara adopterade enligt det svaga alternativt det starka systemet måste uppnå minst 16—17 års ålder.

Vi anser att det i de fall där det verkligen råder god kontakt mellan berörda parter är möjligt att ordna saken genom ett testamentariskt förordnande. Vi yrkar således avslag såväl på motionerna som på första lagutskottets förslag i denna del i utlåtandet nr 81.

Under hänvisning till det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den till första lagutskottets utlåtande nr 81 fogade reservationen.

Herr talman! Som framgår av fröken Mattsons anförande gäller skiljaktigheten mellan majoriteten och reservanterna bara en detalj bland de många frågor som här är uppe till avgörande. Men det är fråga om en detalj av en viss principiell betydelse. Som fröken Mattson nämnde genomfördes här i riksdagen 1959 en ändring av reglerna om adoption. Den tidigare svaga adoptionen förändrades till den numera gällande starka. Detta medförde framför allt mera långtgående verkningar i arvsrättsligt avseende. I stället för den ganska snävt begränsade arvsrätt som förut gällde fick adoptivbarn nu full arvsrätt i förhållande till adoptanten och hans släkt. Å andra sidan upphörde all arvsrätt mellan adoptivbarn och dennes biologiska anförvanter. När denna reform genomfördes betraktades som självklart att de nya reglerna inte utan vidare kunde tilllämpas på de gamla adoptivförhållandena. För övergång till de nya reglerna hänvisades vederbörande till ett förfarande som i princip var likadant som vid en vanlig adoption. Det var sålunda inte bara fråga om ett anmälningsförfarande som jag tyckte fröken Mattson nämnde. Vederbörandes samtycke erfordrades, och förfarandet var det normala med beslut av domstol och hörande av barnavårdsnämnd i de fall då adoptivbarnet var omyndigt. Grunden härtill var naturligtvis att adoptionen var baserad på en viljeförklaring av vederbörande adoptant och adoptivbarn eller deras företrädare. Denna Öövergångsform tillämpades, som fröken Mattson här sade, i långtifrån alla fall. Vad detta beror på vet vi inte så noga — härom kan vi bara spekulera. Det har talats om att det var bristfällig information. Det har också talats om att en hel del föredrog att de äldre reglerna skulle gälla. Jag skulle för min del kunna tänka mig ytterligare förklaringar, nämligen att det i en del fall inte spelade någon större roll eller att vederbörande i varje fall inte hade någon känsla av att detta spelade någon större roll. I många fall av de gamla adoptionerna var naturligtvis det hela överspelat — man kunde inte vänta på några arvsrättsliga konsekvenser som skulle utfalla olika i de olika fallen. Med hänsyn till den principiella ståndpunkt som man då tog och som fortfarande enligt mitt förmenande har bärkraft, är det med en viss tvekan vi nu går med på att den här starka adoptionen utan särskilda viljeförklaringar från vederbörande skall få gälla i alla de äldre adoptivförhållandena. Men om vi gör det synes det rimligt att de, i sådana fall när det för de berörda parterna framstår som icke önskvärt att de nya reglerna blir tillämpliga, också beredes möjlighet att låta de gamla gälla. Den ursprungliga adoptionen grundades ju på en viljeförklaring, och den förklaringen var given under vissa då gällande förutsättningar beträffande Ang. ändringar i adoptionslagstiftningen verkningarna av adoptionen. Jag skall nämna några fall som inte är ovanliga och där man väl kan tänka sig att parterna skulle resonera så att man vill behålla nu gällande regler. Det är t.ex. icke ovanligt att efter en skilsmässa modern har fått vårdnaden om barnet och att barnet adopteras av styvfadern om modern gifter om sig. Men det är därför inte säkert att bandet med den biologiske fadern avses att helt upphöra. Det händer vidare att barn som blir föräldralösa adopteras av någon närstående — av syskon till någon av föräldrarna, eller av fareller morföräldrar osv. I sådana fall är det inte heller naturligt att förbindelsen med den biologiska släkten skall upphöra. Då är det rimligt att man har möjlighet att låta de förutsättningar, under vilka adoptionen har kommit till stånd, fortfarande gälla. Fröken Mattson talade här om att de nya reglerna beträffande utomäktenskapliga barns arvsrätt skulle vara den drivande kraften till denna reform. Jag tycker att det är ganska egendomligt att driva denna tes så att man, på grund av att man för ett år sedan genomförde att utomäktenskapliga barn skulle ha arvsrätt efter sin fader, nu anser det viktigt att upphäva den arvsrätten i de fall då vederbörande har blivit adopterade. Den skulle då kvarstå endast i de fall där adoption inte har kommit till stånd. Det blir enligt mitt förmenande en rätt egendomlig klyvning av den kategorin. Det är därför rimligt att de adoptanter eller adoptivbarn som skulle önska att de regler, vilka gällde när adoptionen kom till stånd, fortfarande skall gälla, får en frist att meddela detta till vederbörande domstol, och att en sådan önskan då skulle få gällande kraft. Det sägs att man kan ordna saken genom testamentariska förordnanden, men något sådant är inte alltid genomförbart. Det är inte heller säkert att den som skulle göra testamentet är samma person som den vilken skulle kunna avge en viljeförklaring om att de äldre reglerna skulle gälla. Det är säkerligen också svårare att få igenom information och åtgärder i form av testamentariska förordnanden än en viljeförklaring som inriktar sig direkt på adoptionens verkningar. Fröken Mattson talade om att det är omöjligt att nå alla adoptivföräldrar, och det är väl riktigt. Man måste i stället inrikta sig på en information genom massmedia och eventuellt på annat sätt. Det hade i och för sig varit önskvärt att möjligheten att få de gamla adoptionsreglerna fortfarande gällande kunde ha utsträckts något längre än till dess att den nya lagen skall träda i kraft, men det medför komplikationer på annat sätt. Och det dröjer i alla fall ett halvår innan de nya arvsreglerna skall träda i kraft. Jag tror att den tiden är tillräcklig för vederbörande att bestämma sig. Däremot kan det naturligtvis finnas några som under den tiden inte får kännedom om de här förhållandena eller som inte lägger märke till de förändringar som är beslutade. Då uppstår samma situation som vid den tidigare lagändringen, nämligen att anmälningar som i och för sig skulle vara önskvärda inte kommer till stånd. Men det är väl en sak som man får ta med jämnmod. Framför allt tycker jag att det är ur rent principiell synpunkt viktigt att adoptivföräldrar och adoptivbarn, som har de äldre reglerna att gå efter, får möjlighet att låta dessa regler bestå om de anser detta vara bättre förenligt med de förutsättningar under vilka adoptionen kommit till. Herr talman! Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! På sidan 15 i propositionen angående ändring av lagen om adoptivförhållanden finns ett ganska långt och, såvitt jag kan förstå, väl genomtänkt remissutlåtande från Domareföreningen, vars styrelse herr Alexan derson torde tillhöra. Det är ganska intressant att se att Domareföreningen i många avseenden resonerar ungefär likadant som jag gjorde i mitt första anförande. Föreningen går också in på svårigheterna med de nuvarande reglerna om den svaga adoptionen, som mer och mer fallit i glömska, inte bara hos adoptanter, adoptivbarn och deras släktingar utan också bland bouppteckningsoch arvsskiftesförrättare. Med den sistnämnda kategorin har Domareföreningen självfallet haft nära kontakter. Föreningen anser det vara förenat med avsevärda olägenheter att genomföra det förslag som herr Alexanderson lagt fram i en motion och utskottsmajoriteten sedermera har tillstyrkt. Domareföreningen har därför fastän med tvekan stannat för att tillstyrka förslaget om ändring i de arvsrättsliga reglerna vid svag adoption. Domareföreningen är alltså inne på samma linje som reservanterna i utskottsutlåtandet. Beträffande herr Alexandersons anförande kan jag också säga att det numera står rätt klart för alla, att det är riktigt att adoptivbarnet helt knyts till adoptanten och dennes släkt. I specialfall, vilka självfallet alltid kommer att finnas, vid sidan av den normala arvsordningen, är faktiskt den bästa vägen inte att begagna speciella arvsrättsliga regler utan att använda sig av testamentariska förordnanden.